Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 23 handlar om prisregleringen på fisk m.m. Den proposition som ligger till grund för betänkandet har som underlag den överenskommelse som träffats mellan konsumentdelegationen och fiskets förhandlingsdelegation och har förhandlats fram under ledning av statens jordbruksnämnd. Nämnden har regeringens uppdrag att leda förhandlingarna och framlägga förslag till reglering av priserna i enlighet med uppnådd överenskommelse, om sådan kunnat uppnås. Vi förväntade oss mycket av detta prisregleringssystem. Det skulle kompensera fiskaren för oförmånliga avtal om tullar och avgifter, och man hade den föresatsen att — då Sverige inte hade något gränsskydd för vare sig fisk eller fiskeprodukter och då gränserna stod öppna för import från länder där fisket är starkt subventionerat — ett stöd skulle ta bort de värsta negativa effekterna av dessa för fisket så oförmånliga avtal. Normprissystemet skulle också ge dem som var sysselsatta i ett rationellt fiske en social och ekonomisk standard som var jämförbar med andra grupper. Det är svårt att i dag hävda att fiskaren har denna standard vare sig ekonomiskt eller socialt. Arbetet är tungt och riskfyllt, och arbetstiden är lång. Fiskaren arbetar på ett underlag som aldrig står stilla, och han slits ut i förtid. Om man ser på vad som hänt med prisuppgörelserna under årens lopp står det klart att det som angavs i den ursprungliga propositionen inte längre är uppfyllt i de ingångna avtalen. De har för varje år alltmer urholkats och försämrats. Ingen hänsyn har tagits till arbetsinsatserna och fångsternas storlek. Det enda som varit vägledande har varit priset i kronor och ören. På t.ex. sill/strömming har man inte räknat upp priserna därför att världsmarknadspriset har legat lågt. Normkvantiteten har skurits ner år från år. 147 Jag delar därför jordbruksministerns uppfattning att det behövs en översyn av hela systemet. Det behövs en översyn som återställer och förbättrar systemet. Man behöver se till att prisregleringskassans pengar kommer fiskets utövare till del. Man behöver se över sättet att förhandla. Det lämnar mycket övrigt att önska, ty även det har urartat. Något av det värdefullaste i 1978 års riksdagsbeslut var enligt min uppfattning rätten att förhandla. Jag skulle vilja se den som kan påstå att fiskets förhandlingsdelegation har någon förhandlingsrätt längre — möjligen förhandlingsmöjlighet på motpartens villkor. Årets avtal innebär ytterligare försämringar. Vi har fått acceptera ett nytt system för prissättningen på torsk, som tar bort en stor del av tryggheten i systemet. Det fanns tyvärr ingen möjlighet att få priset uppräknat så att det svarade mot den nedgång som skett i fångsterna och ännu mindre i förhållande till världsmarknadspriserna. Det är att beklaga. För övrigt ligger priserna stilla. Men även om jag anser att överenskommelsen — som är lika med det förslag jordbruksnämnden lagt fram — är dålig, har vi i motsats till regeringen och socialdemokraterna hållit oss för goda att genom motioner eller på annat sätt förändra det förslag jordbruksnämnden lagt fram och som vi — icke utan vånda — accepterat. Men regeringen och socialdemokraterna i jordbruksutskottet håller sig inte för goda att gå in och försämra en redan dålig uppgörelse. Inte ens deras ledamöter i konsumentdelegationen, som accepterat avtalet, är beredda att stå fast vid överenskommelsen. När man läser utskottsbetänkandet och propositionen har man svårt att frigöra sig från misstanken att en del av de försämringar som man inte kunde förhandla fram, de har man petat in i propositionen. Det är, som Kaj Larsson berörde, huvudsakligen på fyra punkter regeringen har gått in och ändrat det förslag jordbruksnämnden lagt fram efter det att parterna enats. Det är för det första en sänkning av normpriserna för att betala ökade kostnader för trygghetsförsäkringen. Men regeringen och socialdemokraterna i utskottet har tydligen glömt bort att det också skall tas hänsyn till dessa ökade kostnader vid uppräkning av priserna. Trygghetsförsäkringen för alla andra som t.ex. är anställda avräknas inte på lönerna utan kommer som en extra löneförmån. Därför får inte trygghetsförsäkringen försämra inkomsterna för fiskaren, utan om kostnaderna för denna ökar skall också priserna på fisken räknas upp. Detta har inte skett i propositionen, men man har inte glömt bort att göra avdragen. För det andra gäller det pristilläggen vid öststatsförsäljning. Socialdemokraterna säger i reservationen att de, precis som regeringen föreslagit, bör utgå endast för Östersjösill. Vi ansåg det nödvändigt att ta i anspråk en mindre del av beloppet även för sill från Västerhavet, då det är viktigt att redan i höst kunna köra i gång en försäljning av Västerhavssill för att få systemet prövat och sedan till våren använda sill/strömming från Östersjön. Låt mig peka på att det även i Skagerrak och Kattegatt finns ett överskott av sill. 1986 var detta 16 000 ton. Avsättningen, som sker framför allt till Danmark, är trög, med låga priser, och den behöver avlastas. Man beräknar att Norge i år kommer att avsätta 50 000 ton sill till öststaterna. Hela den — Prot. 1986/87:133 mängden är Västerhavssill. 1juni 1987 Jordbruksnämnden har även föreslagit en lägsta nivå på pristilläggen. Det är en del i överenskommelsen, och en förnuftig sådan. För det tredje har jordbruksministern ändrat på överenskommelsen när det gäller stöd för foderfisk. Han föreslår att stöd endast skall utgå vid riktat sillfiske i Östersjön. Han, liksom reservanterna, borde väl känna till att riktat foderfiske efter sill i Östersjön är förbjudet. Om ändringen är ett sätt att omintetgöra stödet är det illa, men den kan bero på okunnighet. Utskottet föreslår nu riksdagen att stödet skall utgå även till bifångster, oavsett om dessa tas i öster eller i väster. Även här är en lägsta nivå på stödet motiverad, då det finns andra möjligheter att reglera kostnaderna, om så skulle behövas. Man kan t.ex. utbetala pristillägg för en viss andel av den landade kvantiteten. För det fjärde har jordbruksministern ändrat systemet för det regionala stödet så att det utgår enbart med hänsyn till fiskarens hemvist. Ett sådant system skulle skapa orättvisa, t.ex. då båtar från andra områden är stationerade i Blekinge. Man fiskar på samma vatten och landar på samma ställe, men får olika pristillägg. Det skulle säkerligen också ha en negativ effekt för de områden som skall gynnas, eftersom det måste bli mer lönsamt både att fiska och att landa sina fångster längre söderut. Stödet har dessutom diskuterats noga vid de överläggningar som ägt rum och som är väl underbyggda i motsats till reservanternas och jordbruksministerns förslag. Jag är oroad när jordbruksministern underkänner jordbruksnämndens omdöme om vad fiskeavtalet skall innehålla. Det är ett misstroende både mot nämnden och mot de parter som har förhandlat. Det är däremot tillfredsställande att det finns en majoritet i utskottet som har detta förtroende för nämnd och förhandlingsparter. Om propositionen hade vunnit utskottets och senare riksdagens bifall, skulle det enligt min uppfattning — och den torde även vara andra inblandade parters — ha inneburit att det inte är meningsfullt att förhandla och komma fram till en uppgörelse, då en sådan inte respekteras av den socialdemokratiska regeringen. Denna är i stället beredd att försämra uppgörelsen, och det är att märka att den på alla punkter försämras åt ett håll: till fiskets nackdel. Reservation nr 2 i betänkandet är en moderat reservation, i vilken vi avstyrker regeringens förslag att ur prisregleringskassan ta 1,3 milj.kr. för s.k. fördröjd utsättning. Om avsikten är att fiskeristyrelsen skall utföra experiment för att på sikt ta död på det yrkesmässiga havsfisket, borde man rimligtvis inte använda prisregleringsmedel, eftersom dessa mer än väl behövs som stöd till yrkesfisket. Jag tror det hade varit betydligt bättre om fiskeristyrelsen hade samarbetat med yrkesfisket i stället för att inrikta sig på att skada detta. Den senaste tidens agerande i de arbetsgrupper som finns inom Östersjökommissionen har ytterligare styrkt mig i min uppfattning att inga medel för fördröjd utsättning skall utgå så länge fiskeristyrelsen har kvar sin målsättning att på sikt inte bara skada, utan helt förstöra ett fiske som för stora delar av ostoch sydkusten och inte minst för Gotland har så stor betydelse. Jag yrkar därmed, herr talman, i första hand bifall till reservation nr 2, i 149 andra hand till reservation nr 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Jag vill också säga till Kaj Larsson att principen inte bör få segra över förnuftet. Det tycker jag att Kaj Larsson borde tänka på. Dessutom är Kaj Larsson ledamot av konsumentdelegationen och borde som sådan ha en annan syn på en överenskommelse än den han redovisat för kammaren.

Herr talman! Jag vet att Jens Eriksson hänger upp sig på att jag har suttit med i konsumentdelegationen. Men det är ju så, Jens Eriksson, att både fiskerirepresentanterna och konsumentdelegationen utgör något slags avlyssningsinstrument för jordbruksnämnden. Vi hade andra uppfattningar, men i sådana situationer får man ju böja sig och acceptera, och så lägger jordbruksnämnden fram ett förslag. Jag pekade i mitt huvudanförande på att sillfisket i Östersjön utnyttjas till bara 56 90. Då måste det väl vara riktigt att dessa 10 milj.kr. används enbart för Östersjöfisket och inte för Västerhavsfisket, som utnyttjas till 94 26. Det måste vara riktigt att det regionala stödet, som är till för att utjämna orättvisor och för att stödja vissa kuststräckor, utformas så att stödet grundas på fiskarens hemvist — inte på var någonstans fisken landas. Fiskare i norra Sverige har svårigheter, och deras inkomster är sämre än genomsnittsinkomsten för landets fiskare. Det måste därför vara fiskarens hemvist som räknas. Jag anser fortfarande, Jens Eriksson, att det förslag som har lagts fram av regeringen är till större nytta för fiskerinäringen än det som jordbruksnämnden presenterade. Jag vidhåller att det sunda förnuftet talar för att man skall säga ja till propositionen.

Herr talman! Kaj Larsson sade att förhandlingsdelegationen var ett avlyssningsinstrument — jag tror han använder det ordet — för statens jordbruksnämnd. Det förvånar mig verkligen. Jag trodde faktiskt att det var parter som förhandlade och skulle träffa en överenskommelse. Det vi håller på med när det gäller fiskpriserna har nämligen hela tiden betecknats som överläggningar. Jag tyckte då och tycker fortfarande att man skall respektera en sådan ingången överenskommelse. Även om Kaj Larsson inte anser sig skyldig att göra det, så gör vi det ändå från fiskets sida. Kaj Larsson sade också att han inte tyckte om avtalet men att han fick böja sig. Det har vi också fått göra. Vi har fått böja oss för att få igenom ett avtal. Jag är inte alls förtjust i avtalet på många fler punkter. Vi har ändå respekterat det. Vi står fast vid det och menar att det också skall vara riksdagens beslut. I ett avtal ingår en massa olika saker. Det ena vägs mot det andra, och man kan inte bara plocka ut några bitar och ändra på dem, som jordbruksministern har gjort och de socialdemokratiska representanterna i utskottet har följt upp med en reservation. Sedan vill jag också säga att vi inte kan klara att fiska öststatssill enbart i Östersjön. Vi måste få utnyttja den effektiva flotta som finns på västkusten för att köra i gång ett sådant fiske. Det var därför som vi fick igenom 3 milj.kr. att användas för Västerhavssill. Det är 30 96 av det totala beloppet. Vi menar att inte fiskarens hemvist utan landningsplatsen skall vara avgörande för stödet till konsumtionsfisk. Vi har haft ett sådant system Prot. 1986/87:133 tidigare, där landningsplatsen var avgörande. Den principen kommer att — 1 juni 1987 gynna Norrbotten, där det nu utanför norra delen finns god tillgång på torsk. Ett sådant system kommer att gynna dem som fiskar sill där uppe, så att de utnyttjar sina kvoter. Nu fiskar man bara 3 000 ton av ungefär 20 000 ton. Hur sedan avtalet är — om det är bra eller dåligt — kan vi alltid diskutera. Det var ändå det bästa vi kunde få fram. Jag tycker att vi skall besluta i enlighet med avtalet.
Herr talman! Vi diskuterar nu priserna på fisk och ett förhandlingsresultat som har nåtts mellan statens jordbruksnämnd och fiskarnas organisationer och konsumentdelegationen. Kaj Larsson har ju framhållit hur viktig fiskerinäringen är från regionalpolitisk synpunkt och även på annat sätt. Jag delar uppfattningen att fisket har en mycket stor regionalpolitisk betydelse i skärgårdarna runt om vårt avlånga land. Vi har ett betydande fiske, och det är viktigt att det fungerar väl. Det har också en stor betydelse ur försörjningssynpunkt. Vi diskuterade förut försvarspolitik i dag. Också i det sammanhanget är ett bra fiske en viktig bit i vår försörjning i en besvärlig situation. Vi har förhandlingar på detta område lika väl som på jordbrukets område, förhandlingar som egentligen inte leder fram till ett slutgiltigt avtal, utan läggs fram såsom en proposition av regeringen. Om dessa förhandlingar skall vara meningsfulla är det viktigt att de också följs av regeringen. Jordbruksnämnden förhandlar på regeringens vägnar. Det är alldeles klart att man måste göra kompromisser och inte alltid kommer fram till vad ena eller andra parten tycker är det bästa resultatet. Man får göra avkall på sina krav, och det har man säkerligen också gjort här. Det är mot den bakgrunden allvarligt, tycker jag, att regeringen gick ifrån förhandlingsresultatet. Det är visserligen inte på några avgörande punkter gällande grundläggande principer, där man skulle kunna säga att jordbruksnämnden lade fram ett förslag som var felaktigt på något sätt. Det har mera handlat om bedömningsfrågor, om det ena eller det andra är bättre eller sämre. Om dessa förhandlingar i fortsättningen skall bli meningsfulla tycker jag att man bör ha som grundsats att det förslag jordbruksnämnden lägger fram också skall bli propositionens förslag. Annars kommer man i fortsättningen inte att lita på varandra och inte nå några resultat. Nu vill jag gå in på de punkter där regeringen i sin proposition ändrat jordbruksnämndens förslag. Först gäller det trygghetsförsäkring. Man kom under förhandlingarna överens om att skjuta på frågan eftersom man inte ville höja fiskpriserna mer. Atti efterskott lägga på kostnaderna på fiskarna själva är naturligtvis fel. Det kan inte stå i överensstämmelse med god förhandlingssed. I den andra frågan har jag för min del inte någon absolut säker ståndpunkt ifall det är rätt att säga att alla 10 miljonerna skall gå till fisket i Östersjön eller om 3 miljoner skall tilldelas västkusten och resten Östersjön. Men de som förhandlat, inkl. jordbruksnämnden, kan dessa frågor, och de har kommit 151 fram till att det är bra med denna fördelning för att det skall fungera. Då tycker jag det skall vara mycket starka motiv och skäl för att ändra förslaget. Samma sak gäller stödet till foderfisk. När det sedan gäller stödet till fiskarna vid norra ostkusten är det naturligtvis så att om man har kravet att fisken också skall landas där, når man fler funktioner än bara att hjälpa fiskaren.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

Herr talman! I proposition 137 om reglering av priserna på fisk redogörs för resultatet av förhandlingarna mellan konsumentdelegationen, statens jordbruksnämnd och fiskets förhandlingsdelegation. Tidigare har statens prisoch kartellnämnd publicerat en utredning som berör fiskeprisregleringen och dess samhällsekonomiska kostnader. Regleringar är något vi i folkpartiet i princip motsätter oss. Nu visar det sig att kostnaderna för dessa regleringar kan uppskattas till mellan 50 och 100 milj.kr. årligen. Därför kan ifrågasättas om den nuvarande utformningen av regleringen är till alla delar ändamålsenlig. Det kan finnas anledning återkomma till frågan om hur ett smidigare system skall se ut. Vad riksdagen nu har att ta ställning till är förhandlingsresultatet beträffande regleringen för det kommande budgetåret. Regeringens proposition är anmärkningsvärd så till vida att den på en rad punkter frångår överenskommelsen och jordbruksnämndens förslag utan att några nya förhandlingar med yrkesfiskarna tagits upp. Jag understryker att detta handlande kan försvåra kommande uppgörelser. Folkpartiet kan inte finna att regeringen presenterat något underlag som tillräckligt motiverar de avsteg som gjorts. Dessa gäller, som vi hörde här, avräkningen av trygghetsförsäkringen, öststatsexporten av sill från Västerhavet, stödet till foderfisket och det regionala stödets utformning. I folkpartiet anser vi att riksdagen bör följa överenskommelsen och jordbruksnämndens förslag. Nu säger Kaj Larsson med hänvisning till alla juridiska grundböcker att det är möjligt att göra avsteg från resultatet av överläggningarna. Ja visst är det möjligt, men några särskilda skäl att göra det just i år har inte redovisats. Nej, här har socialdemokraterna fått stå helt allena i utskottet. Det luktar, Kaj Larsson, snarast ”surt, sa räven”. När regeringen insett att den genom sitt ämbetsverk under överläggningarna med yrkesfiskarna inte nådde ända fram, har den sedan tagit sin juridiska chans att köra över både de egna och yrkesfiskarna. Jag beklagar detta och yrkar självklart, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det är viktigt att det sunda — 1 juni 1987 förnuftet går före principen. I och med det senaste inlägget fick jag ytterligare belägg för detta. Här hänger man upp sig på att om ett förslag har lagts fram ifrån jordbruksnämnden då skall detta gälla oavsett hur tokigt det är eller hur fel det är. Varför har man då den ordningen att det är regeringen som lägger fram förslag för riksdagen? Visserligen vill regeringen att jordbruksnämnden skall komma med ett förslag, men det är ändå regeringen som lägger fram propositioner för riksdagen. Jag kan fortfarande inte se att detta är något fel. Några talare åberopar att man har en överenskommelse. Jag vill säga att i konsumentdelegationen hade man inte denna uppfattning, speciellt inte när det gäller de 10 miljonerna till Östersjöfisket. Däremot har jordbruksnämnden gjort en form av kompromiss och lagt fram ett förslag. När jag sedan ser det förslag regeringen kommer med, tycker jag givetvis att det är bra, att det passar fiskerinäringen. Då kan det inte vara fel att stödja det förslaget. Jag vill än en gång upprepa att endast 56 96 av sillfisket utnyttjas i Östersjön. Då måste det väl vara riktigt att sätta in åtgärderna där i stället för att sätta in dem där sillfisket utnyttjas till 94 90. Jag kan fortfarande inte förstå dem som talar för en annan ordning. Den andra frågan rörde det regionala stödet. Än en gång vill jag säga att det ju måste gälla den plats där inkomstmöjligheten är mindre än på andra ställen.

Herr talman! Kaj Larsson återkommer gång på gång till ett resonemang om fiskargrupp mot fiskargrupp. En bild av motsättningar mellan yrkesfiskarkolleger byggs upp. Än är det på västkusten och än är det på östkusten och rent av i Bottenhavet. Det kan inte vara vår uppgift här i riksdagen att lägga oss i hur yrkesfiskarnas egen organisation kommer fram till en sådan här uppgörelse med jordbruksnämnden, som man ju faktiskt från fiskarorganisationens håll har accepterat. Nej, Kaj Larsson, det är inte heller vår uppgift här i riksdagen att i varje läge rädda regeringens ansikte, trots att man denna gång har fått ge sig.
Herr talman! Till Anders Castberger vill jag säga att det inte är fråga om motsättningar från väst till syd och ost. Det är fråga om en insats för att öka sillfisket i Östersjön. Det är därför de här 10 miljonerna har kommit till. Då måste det väl vara riktigt att rikta de här medlen till ett hav, som utnyttjas bara till 56 96. I annat fall riskerar vi här i Sverige — det sade jag i mitt anförande — att tappa den här kvoten. Och det kan väl inte vara riktigt?
I Herr talman! Kaj Larsson kommer tyvärr tillbaka till resonemanget där någon fiskargrupp ändå ställs mot någon annan fiskargrupp. Men hela resonemanget vittnar ju också om hur administrativt krångligt det här 153 systemet med fiskeprisregleringen är. Jag tycker det är bra att Kaj Larsson upptäcker det. Då kanske vi i folkpartiet kan få gehör för en prövning av regleringen som sådan och ett instämmande i folkpartiets åsikt att man i varje fall skall återkomma till denna fråga om hur ett smidigare system skall se ut. Tyvärr har Kaj Larsson för säkerhets skull yrkat bifall till en reservation, som skulle avslå detta välbetänkta folkpartiförslag.

Herr talman! I detta ärende behandlar vi en proposition från regeringen om vissa ändringar i miljöskyddslagen. I stort sett är man ense om målsättningarna, men vägarna att nå dit kan diskuteras. Det framgår också av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår en möjlighet för tillståndsmyndigheten att förordna om rättelse i miljöhänseende utan tidigare föreläggande. Det kan vi från moderat håll inte acceptera. Vi kan inte acceptera att en myndighet ges möjlighet att vidta åtgärder utan att först utfärda ett föreläggande. Det är rimligt för den som drabbas att så sker. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen nr 7. Sedan har moderata samlingspartiet och folkpartiet enats om ett antal reservationer. Det gäller bl.a. de miljökonsekvensanalyser som man uppehåller sig en del vid i betänkandet. Det finns starka skäl för att komplettera nu gällande lagstiftning med ett system med obligatoriska miljökonsekvensanalyser. Vi föreslår därför från moderaterna och folkpartiet att en utredning tillsätts med uppgift att föreslå den närmare tekniska, juridiska och administrativa utformningen av en sådan lagstiftning om analyser. Vi säger också i reservationen att ett minimikrav måste vara att miljökonsekvenserna av ett beslut redovisas på samma sätt som sker med de ekonomiska konsekvenserna. Detta vill vi ge regeringen till känna. Reservation nr 16, som också är en gemensam reservation från moderata samlingspartiet och folkpartiet, är mer intressant. Den gäller ett nytt system för miljöskyddsavgifter. Vi säger att miljöskyddsavgiften skall utgå automatiskt så fort en utsläppsgräns har överskridits. Vinningsrekvisitet bör därför avskaffas samtidigt som ett nytt system för miljöskyddsavgifterna införs. Detta system bör vara konstruerat så att miljöskyddsavgiften relateras till utsläppens storlek. Riksdagen bör i ett uttalande hemställa att regeringen snarast ändrar = Prot. 1986/87:133 reglerna i den riktning som har angetts i motionen från moderata samlings 1 juni 1987 partiet och folkpartiet. I reservation nr 18, som är en trepartireservation, talar vi om ekonomiska styrmedel. Den borgerliga sidan har här enats om att vi vill ha ekonomiska styrmedel. Dessa kan dock utformas på olika sätt. Vi från moderata samlingspartiets sida förordar stimulansvägen, miljöstimulanser. Men vi har i en reservation med de andra partierna enats om miljöavgifter i stället. Vi anser att det bör ske en översyn på detta område och att riksdagen bör ge regeringen detta till känna. Det bör gå att hitta vägar där man använder både avgiftssystemet och stimulanssystemet. Vi tror från moderata samlingspartiets sida att det är betydligt lättare att stimulera miljöinsatser genom stimulanssystem. Det bör ligga i företagens intresse att få lägre kostnader för miljöproblematiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som moderata samlingspartiet finns med på.

Herr talman! Det betänkande om ändring i miljöskyddslagen som vi nu diskuterar är ett viktigt betänkande. Det har ofta sagts att företag inte kan ställas till ansvar när utsläppen är för stora. Processerna har blivit långa, och det är mycket få ärenden som man har kommit till ett slutresultat i. Regeringens proposition, som skulle medföra att vi kom till rätta med dessa problem, godkänns inte av jordbruksutskottet i det betänkande som vi debatterar nu i kväll. Det har, som jag sade tidigare, varit mycket svårt att ställa företag som har gjort sig skyldiga till stora miljöutsläpp till ansvar. Dels skulle det bevisas att utsläppen förorsakat miljöskada, dels skulle företaget ha ekonomisk vinning av utsläppen. Detta har, som jag redan nämnt, lett till att bevisföringen har tagit mycket lång tid. Regeringen tar i propositionen bort bevisföringen när det gäller miljöskada. Men i gengäld föreslår regeringen — och vi förstår inte varför — att ordet ”betydande” skall sättas in på den ekonomiska sidan. Där skulle det alltså bli fråga om en uppmjukning. Det visade sig i utskottet att regeringen inte hade majoritet för sitt förslag. Socialdemokraterna valde då att i stället yrka bifall till centerns förslag och biträda ett yrkande från oss i folkpartiet om miljöskyddsavgiften, där ordet ”betydande” tas bort. Det är klart att denna ändring förbättrade förslaget. Men från folkpartiets sida ville vi gå längre. Tillsammans med moderaterna har vi i reservation 16, som Sven Eric Lorentzon nyss talade om, markerat detta. Vi har sagt: Varför skulle vi inte kunna få ett system där miljöskyddsavgift utgår automatiskt så fort en utsläppsgräns har överskridits? Det borde vara det enklaste och mest konsekventa sättet att komma till rätta med de här problemen. Men det har inte de övriga partierna ställt sig bakom. Vi har använt oss av likheten med fortkörning med bil som exempel. Om man kör för fort med bil får man böta, oavsett om man förorsakar en olycka eller inte. Man kör för fort och därigenom får man betala sin avgift. Så skulle man kunna göra även på 155 miljösidan. Folkpartiet finns med i en rad andra reservationer. Jag skall mycket kort kommentera dem. I reservation 4 uttalar vi oss för en bättre samordning av lagstiftningen. Miljölagstiftningen är mycket överlappande. Det finns luckor, brister och olika tillämpningar. Centern har i sin reservation 2 föreslagit en miljökommission. Vårt reservationsyrkande under punkt 4 ligger inte långt därifrån. Vi tror att miljölagarna måste ses över så att bättre samstämmighet uppnås. I reservation 6 tar vi upp tillsynsmyndighetens befogenheter. Naturvårdsverket hade föreslagit att en företagare skall kunna föreläggas att söka tillstånd när tillståndsplikt inte följs. På det sättet skulle man enklare kunna få fram de åtgärder som är nödvändiga. Varken statsrådet eller utskottsmajoriteten ställer sig bakom det. Vi tycker som naturvårdsverket och reserverar oss i reservation 6 för det förslaget. Prövningen av vägar enligt miljöskyddslagen är också en viktig frågeställning. En lång rad miljöfrågor prövas inte enligt miljölagarna. Vägbyggen prövas enligt väglagen och vattenfrågor prövas enligt vattenlagen. Nu finns det i och för sig förslag om att miljökonsekvensbeskrivningar skall göras också för prövning av vägar. Men vi tycker att det vore rimligt att naturvårdsverket fick möjlighet att gå in och avgöra om tillståndsprövningen skall gälla också för vägbyggen. Vägbyggen är ofta byggnationer som förorsakar miljödiskussioner. Därför yrkar jag bifall till reservation 8. Sedan har vi reservation 12, som Sven Eric Lorentzon redan har talat om. Den handlar om miljökonsekvensanalyser. I och för sig finns det förslag om miljökonsekvensanalyser när det gäller vägar. Men vi anser att man i mycket större utsträckning måste ha miljökonsekvensanalyser vid all utbyggnad. Därför har vi i reservation 12 lagt fram förslag om att miljökonsekvensanalyser skall redovisas ungefär på samma sätt som ekonomiska konsekvenser av olika byggnationer och anläggningar. Reservation 16 har jag tidigare yrkat bifall till, och slutligen finns folkpartiet med även i reservation 18 om ekonomiska styrmedel. Ekonomiska styrmedel har vi haft många debatter om. Socialdemokraterna har sagt att vi från den borgerliga sidan menar att företagen skall kunna köpa sig fria från ansvar. Det är fullständigt fel, vi vill tvärtom ställa större krav på företagen. Vi vill med miljöavgifter och miljöstimulanser kunna styra mot miljövänligare material. Jag yrkar alltså bifall även till reservation 18.

Herr talman! När vi fick propositionen om ändring i miljöskyddslagen var det med en viss förväntan vi såg fram emot vad som stod i den, eftersom vi haft väldigt många diskussioner om miljöskyddslagens funktion, de bekymmer den för med sig och de begränsningar den har. Men det var inte på så förfärligt många punkter vi fick några konkreta förslag, utan det var mest resonemang som slutade i att man håller på att utreda frågan och så småningom kommer att redovisa utredningen och lägga fram förslag. Men på några punkter har förslag lagts fram. Ett sådant förslag har berörts av Lars Ernestam, nämligen ändringen av 52 § i miljöskyddslagen, som säger att företag skall belastas med en straffavgift, om de gör sig skyldiga till utsläpp utöver dem de har rätt att göra. Men för att man skulle kunna ta ut en sådan här avgift krävdes det att företaget fick en ekonomisk fördel av det hela, och dessutom att den störning som blev resultatet var betydande. Dessa bestämmelser gjorde att det egentligen var omöjligt att fälla någon, och det har man inte heller gjort. Nu ändrar man i propositionen denna paragraf. Det skulle inte krävas att det förelåg risk för betydande störning i naturen. Däremot skulle det andra kriteriet ändras så, att den ekonomiska fördel som företaget hade av utsläppet skulle vara betydande. Det innebar egentligen inte så stor ändring i förhållande till vad som gällt tidigare. Från centerpartiets sida motionerade vi och pekade på att det ändå inte var så här man hade tänkt sig när man kritiserade denna paragraf. Vi menade att man borde ta bort kriteriet att den ekonomiska fördelen också skulle vara betydande. Under utskottsbehandlingen har vi fått majoritet för detta förslag. Det tycker jag är mycket bra, för på det sättet får den här paragrafen säkerligen en bättre funktion än vad den hittills har haft — och vad den skulle ha fått om regeringens förslag hade gått igenom. I övrigt har vi behandlat en rad motioner som har att göra med miljöfrågorna. Miljöfrågorna är ju betydande, och som jag sade var det med en viss förväntan som vi såg fram mot propositionen. Men vi blev ganska besvikna. Från centerpartiets sida har vi i reservation nr 2 tagit upp frågan om en miljökommission. Vi hade ju en naturresursoch miljökommitté, som gjorde ett mycket förtjänstfullt arbete under ett antal år. Den tog fram mycket underlag för beslut om en förbättring av miljön. Men det har blivit väldigt litet av det arbetet. Nu har det gått några år sedan förslaget lades fram — det var 1982, om jag inte minns fel. Det material och den kunskap som kommittén tog fram behöver därför hanteras, med hänsyn till den situation som vi har för dagen, i en sådan kommission som vi har föreslagit. Miljöfrågorna är, som jag sade, viktiga. Försurningsfrågorna måste få betydligt större prioritet i det politiska arbetet och de politiska besluten än vad de hittills haft. Vi måste helt enkelt arbeta snabbare för att minska utsläppen av olika ämnen. Egentligen är det bedrövligt att man skall behöva påpeka detta. Det beslut vi fattade för något år sedan om att man skulle minska kväveutsläppen med 30 96 är ju otillräckligt, men ändå ser det ut som om vi knappt skulle nå ens det resultatet. Det gäller havsresurserna, det gäller tungmetallproblemet osv. Vi har många sådana här bekymmer — för att inte tala om avfallshanteringen — som behöver tas upp i en miljökommission. I en annan reservation har vi tagit upp frågan om miljöskyddslagens tillämpningsområde. Vi menar att lagen behöver ha ett bredare tillämpningsområde och fungera som ett paraply över annan lagstiftning i det här sammanhanget. Vi har också föreslagit att 5 § miljöskyddslagen skall ändras, så att man inte bara skall värdera skadan utan också bedöma skadans art, omfattning och vikt, för att på det sättet kunna prioritera arbetet och tillsynen. Som sagts här tidigare innebär det föreliggande förslaget också en förändring av prövningen enligt miljölagen av vägar. Vi från centerpartiet har den uppfattningen att det inte räcker att bara föra in denna förändring i väglagen. För de stora trafikanläggningarna — motorvägar, flygplatser osv. — bör det också finnas miljökonsekvensanalyser, som inte bara redovisar de bekymmer som det aktuella objektet skapar. Man bör också ha alternativ och visa hur man på annat sätt — och kanske ett bättre sätt — skulle kunna lösa problemen. I varje fall bör man på ett bättre sätt dokumentera vad som händer när man gör ett sådant här ingrepp i naturen. Vi har ju också ett utarbetat kontrollprogram. Det tar inte hänsyn till alla de bekymmer som uppstår genom olika tungmetaller. Vi vill att man skall göra en prioritering när man genomdriver dessa kontrollprogram på ett sådant sätt att man tar de svåra och bekymmersamma frågorna först. I annat fall riskerar man att göra provtagningar som man sedan ändå inte får ut något resultat av. Om vi skall satsa på dessa kontrollprogram måste vi på ett bättre sätt använda dem för att vidta åtgärder mot de bekymmer som olika typer av störningar innebär. Lars Ernestam var inne på frågan om ekonomiska styrmedel, och det är en fråga som vi har haft uppe i debatten under flera år. Vi har ju bestämmelser för hur mycket förorenande ämnen som en anläggning får släppa ut. Vad de företag som släpper ut dessa förorenande ämnen då gör är att försöka rätta sig efter dessa bestämmelser men inte så mycket mer, eftersom en hårdare reducering av utsläppen av avgaser, stoft och annat naturligtvis kostar mer pengar. Företagen måste ha ett ekonomiskt motiv för att vidta ytterligare åtgärder. Jag hörde en diskussion i radion för inte så länge sedan. Chefen för en anläggning som släpper ut förorenande ämnen sade att företaget i fråga skulle kunna minska sina utsläpp ganska mycket mer än i dag men att det inte fanns något motiv för företaget att göra det. Företaget uppfyller nämligen de krav som samhället ställer på det. Om det däremot fanns ett ekonomiskt motiv för att gå vidare när det gäller att minska utsläppen skulle företaget enligt denna chef göra det, eftersom det finns teknik för det. Man måste alltså stimulera fram en bättre miljö. Man kan naturligtvis även skärpa kraven, men jag tror att det måste vara en kombination mellan dessa två saker. I dag ställer andra länder större krav och har en mer framåtsyftande politik i detta avseende än vad Sverige har. Det är en ny situation, eftersom Sverige tidigare har varit vägledande på dessa områden. En annan fråga som har med miljöskyddslagen att göra är tillsynsavgifter och tillståndsavgifter. Under förra året fick vi ett löfte om att regeringen, när förslaget om en ändring av miljöskyddslagen lades fram, också skulle lägga fram ett förslag i detta avseende. Det har vi emellertid inte fått. Därför kvarstår våra krav på detta område, dvs. att vi vill att det skall ske en förändring av dessa avgifter på ett sådant sätt att de inte drabbar de små företagen lika hårt som i dag. I stället anser vi att man skall ha ett avgiftssystem som går ut på att de företag som skapar de största problemen också får betala högre avgifter. Naturvårdsverket hade ett förslag i denna riktning som var bra mycket bättre än det som regeringen så småningom fastnade för. Vi tycker att regeringen borde lägga fram ett förslag i den riktningen i stället. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till samtliga centerreservationer i detta betänkande.

Herr talman!

I väglagen införs dessutom en regel om miljökonsekvensbeskrivningar. Herr talman! Miljöfrågorna och det sätt på vilket vi skall skydda vår miljö från föroreningar av olika slag har under 1970 och 1980-talen kommit att få en alltmer betydelsefull roll i vårt samhälle. Miljöskyddslagstiftningen är därför och kommer att vara ett oerhört viktigt instrument för hela miljövårdsarbetet. Åtgärder för att skydda miljön har också fortlöpande vidtagits. Bland dessa åtgärder kan nämnas förbättrad kemikaliekontroll, som riksdagen beslutade om 1985, och programmet mot luftföroreningar och försurningar för att minska utsläppen av försurande ämnen och minska skadeverkningarna av försurningen. Detta program togs 1985 och löper på tre år fram t.o.m. 1988. Programmet följs nu noga upp, och i år anslås 167 milj.kr. för verksamheten. Vidare kan nämnas de skärpta avgasreningskrav för personbilar som riksdagen nyligen fattat beslut om. Dessutom kan tilläggas att regeringen har vidtagit och förberett snabba och effektiva åtgärder för att komma till rätta med de problem som användningen av asbest i olika sammanhang har medfört. Även om vi i Sverige med fog kan säga att vi i förhållande till vår omvärld vidtagit åtgärder som väsentligt bidragit till att miljöproblemen har begränsats, så måste vi gå vidare på många områden och göra kraftfulla insatser, dels för att förebygga ytterligare miljöförstörelse, dels för att skärpa miljöskyddet. Det är också något vi märker i våra kontakter med naturvårdsverket och länsmyndigheter att detta är absolut nödvändigt. Den nu gällande miljöskyddslagen har starkt bidragit till väsentliga förbättringar av tillståndet i miljön. Långtgående åtgärder har vidtagits för exempelvis rening av kommunalt avloppsvatten. Inte minst är kommunen Stockholm ett bra exempel på hur de skärpta kraven och åtgärderna har gjort det möjligt för människorna i Stockholmsområdet att både bada och fiska i Stockholms centrala delar. Då miljöskyddsutredningen tillsattes 1976 var en av utredningens viktigaste uppgifter att göra en översyn av lagen. Dess första förslag ledde till en omfattande revidering av lagen 1981. Bl.a. innebar detta betydande ändringar i tillståndsoch tillsynsorganisationen. I den nu aktuella propositionen, som ligger till grund för betänkandet, tar regeringen upp vissa av utredningens övriga förslag. En viktig förutsättning för att miljöskyddet skall fungera är dels att lagstiftningen lämnar tillräckligt utrymme för ingripande när det behövs, dels att tillsynsorganisationen fungerar tillfredsställande. I samband med 1981 års revidering av miljöskyddslagen vidtogs vissa åtgärder för att förstärka miljötillsynen. Trots detta har i rapporter, dels från naturvårdsverket, dels från riksrevisionsverket framkommit att tillsynen inte fungerar tillfredsställande. Tillsynen enligt miljöskyddslagen bygger i stor utsträckning på ett gott 159 samspel mellan företagen och tillsynsmyndigheten för att egenkontrollen skall fungera. Detta belyses i betänkandet av att den s.k. egenkontrollen, vilken innebär att företagaren själv kontrollerar bl.a. att gällande villkor för verksamheten följs, styrs av ett kontrollprogram som fastställs av myndigheterna individuellt för verksamheten. Riksrevisionsverket framför i sin rapport meningen att tillsynsarbetet skulle kunna effektiviseras, och inom naturvårdsverket pågår flera projekt i syfte att stärka miljöskyddstillsynen. Detta är bra, men situationen är nu sådan att regeringen bedömt det nödvändigt att göra en övergripande översyn av hela miljövårdsorganisationen. Därför har regeringen på förslag från miljöministern beslutat att tillsätta en särskild utredning, den s.k. Heurgrenska utredningen. I utredarens uppdrag ingår särskilt att ta upp problemen med bristerna när det gäller den regionala tillsynen enligt miljöskyddslagen. Samtidigt som detta arbete pågår är det emellertid oerhört viktigt att åtgärder för att förbättra och förstärka miljöskyddet så långt möjligt vidtas utan dröjsmål. En del av de förslag som lagts fram av miljöskyddsutredningen har naturvårdsverket därför menat bör genomföras nu. Herr talman! Innan jag nu börjar kommentera reservationerna vill jag meddela kammaren att den uppdelning som vi har gjort inom den socialdemokratiska gruppen i utskottet innebär att jag skall kommentera reservationerna 1-7 och 21 samt de avsnitt som dessa berör i betänkandet. Jan Fransson kommer senare att ta upp övriga delar av betänkandet. Herr talman!

Därför bör enligt vår mening utredningens förslag avvaktas och inte nu föranleda någon åtgärd. Under avsnittet om miljöskyddslagens tillämpningsområde har tre reservationer anmälts. Centerpartiets reservation 3 gäller miljöskyddslagens 1 § om undantag från tillämpningen av lagen. För att undanröja viss oklarhet föreslår regeringen att undantaget för elektriska anläggningar preciseras i lagen till att gälla elektriska och magnetiska störningar av elektrisk anläggning. Reservanterna menar att lagen inte tillgodoser moderna krav. För vår del anser vi att regeringens förslag är välmotiverat och yrkar därför avslag på reservationen. Enligt folkpartireservationen 4 bör frågan om en bättre samordning av lagstiftningen på miljövårdsområdet utredas. Som jag sade inledningsvis finns det brister i miljöskyddssystemet som det är angeläget att täcka. Det finns i dag ett värdefullt erfarenhetsmaterial, vilket naturligtvis utnyttjas i den översyn av miljöskyddsadministrationen som pågår. Vi menar alltså att frågan kommer att belysas i den pågående utredningen. Jag vill också när det gäller reservation 5 från centerpartiet hänvisa till den pågående utredningen. Vissa begränsade ändringar i lagen föreslås dock redan nu i propositionen. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Reservationerna 6 och 7 från folkpartiet resp. moderaterna är två enligt — Prot. 1986/87:133 vår uppfattning motstridiga reservationer. Folkpartiet yrkar på en skärpning — 1 juni 1987 av tillståndsmyndighetens befogenheter när det gäller icke tillståndsgiven verksamhet, medan moderaterna i sin reservation inte kan acceptera att en myndighet ges möjlighet att vidta en åtgärd utan att först utfärda något föreläggande. Vi delar här regeringens mening att det i brådskande fall skall vara möjligt för tillståndsmyndigheten att förordna om rättelse utan att först ha utfärdat föreläggande. Av lagtexten framgår också att det krävs risk för allvarliga skador eller att det av annat skäl fordras att åtgärder vidtas utan dröjsmål. Till sist, herr talman, skall jag också ta upp reservation 21 av vpk, där det krävs att också bensinstationer i tätbebyggda områden skall underkastas prövningsplikt enligt miljöskyddslagen. Denna fråga ventilerades i riksdagen så sent som hösten 1986, varvid förslaget avslogs. Enligt vår mening finns inte heller i dag underlag för en ändring av de listor över prövningspliktiga anläggningar som är fogade till miljöskyddsförordningen. Herr talman! Jag vill slutligen yrka avslag på reservationerna 1-7 och 21 samt yrka bifall till utskottets hemställan i motsvarande delar.
Herr talman! Jag skall med hänsyn till den sena timmen bara kommentera några av de reservationer som finns fogade till betänkandet där Björn Ericson har hänvisat till mig. De gäller de reservationer som tar upp prövning enligt miljöskyddslagen av vägar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensanalyser. Regeringens förslag innebär att det nu införs obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar i arbetsplanen för vägbyggnad. Detta skall ses som en markering av en viktig princip, nämligen att varje sektorsmyndighet i ökad utsträckning skall bevaka och tillvarata miljöintressena inom sin sektor. Utskottet tror att detta skall leda till en förstärkning av miljöintressena i vägplaneringsprocessen. Motionerna i dessa frågor avstyrks, bl.a. med hänvisning till rent praktiska svårigheter. Utskottet och departementschefen finner framför allt fördelar i att det går att begränsa den obligatoriska prövningen av ett företag, så att den sker inom ramen för endast en lagstiftning. Den i och för sig lilla ändring som föreslås av miljöskyddslagen 52 § och som gäller påföljdssystemet har sin grund i att man vill lätta på administrationen och hanteringen av ärenden utan att viktiga miljökrav eftersätts. Från socialdemokraternas sida har vi funnit det vara en fördel att vi kunnat enas i utskottet om skrivningen ”betydande ekonomiska fördelar”. Man skall alltså inte till prövning ta upp ringa förseelser. Syftet är att sålla bort mindre förseelser. Det är viktigt att påpeka att en mera grundlig genomgång av sanktionssystemet kan aktualiseras när den pågående översynen av miljövårdsorganisationen har avslutats någon gång i höst. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på

Herr talman! Finansutskottets betänkanden 19 och 25 har stått på dagordningen i 14 dagar, så man har haft tid att förbereda sig. Nu är det inte öppet för att tala, som man brukar säga vid denna sena timme. Betänkande 19 behandlar en moderat motion med Lars Tobisson som första namn. Ärendet är mycket välbekant för kammaren. Kammarens tidsschema är pressat, och jag skall därför nöja mig med att hänvisa till den reservation som fogats till betänkandet. Reservationen har samlat samtliga borgerliga utskottsledamöter, den är välskriven och stark i sak. Jag yrkar bifall till reservationen. Jag hoppas, herr talman, att jag genom detta disciplinerade uppträdande i talarstolen i varje fall har talmannens ynnest.

Herr talman! Jag kan inte gärna vara lika rolig som Filip Fridolfsson, men jag kan försöka vara lika kortfattad. Detta ärende har behandlats otaliga gånger och också då har det funnits folkpartimotioner. Det var ett förbiseende att vi inte hade en sådan i år. Utvecklingen håller faktiskt på att springa före majoriteten i utskottet. Motionerna har tidigare innehållit en del andra krav, som har blivit genomförda trots att utskottsmajoriteten ständigt har yrkat avslag på dem. Jag förutser att det kommer att gå till på samma sätt med de yrkanden som finns i reservationen. För den händelse att utvecklingen tar litet längre tid än jag tror, vill jag yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.
Herr talman! Jag vill vara lika disciplinerad som mina meddebattörer här. Jag kan då hänvisa till utskottsmajoritetens skrivning. Detta är som sagt ett ärende som vi har behandlat många gånger. Strävandena är egentligen fortfarande desamma, nämligen att vi vill ha rationella betalningsrutiner. Vi är dock litet oense när det gäller vägarna att nå dit. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i betänkande 19 och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i finansutskottets betänkande nr 25. Reservation 1 gäller konkurrens mellan den privata och offentliga sektorn. Vi moderater är tillsammans med folkpartisterna eniga i denna fråga och står för den reservationen. Reservation 3 gäller enhetlig redovisning. Vi är där reservanter tillsammans med folkpartisterna. Reservation 2 gäller lagreglering av kommunal upphandling. I den reservationen är vi moderater tyvärr ensamma. Även denna fråga har debatterats många gånger. Det är en fråga som brukar åstadkomma livlig debatt, eftersom vi moderater verkligen förstår värdet av fri konkurrens. Men som jag sade i talarstolen i mitt anförande i föregående ärende är tiden kanske inte lämpad för en ingående debatt. Jag vill därför hänvisa till de reservationer som fogats till utskottets betänkande och hoppas på stöd ifrån kammarens ledamöter.

Herr talman! Denna fråga är faktiskt ganska viktig. Vi har markerat detta | från folkpartiets sida genom att ta upp problemen i en partimotion. Vi kommer säkert att ha anledning att tala om den offentliga sektorns produktivitet och konkurrensen mellan privata, enskilda, alternativ och monopolliknande företeelser vid flera tillfällen i kammaren. Det gäller inte | minst när man diskuterar den s.k. cash limit-problematiken i fråga om den statliga lönepolitiken. Långtidsutredningen har faktiskt tagit upp den här problematiken i ett | — särskilt avsnitt. Vi har en ovanligt stor offentlig sektor i Sverige. Produktiviteten i den sektorn är därför av osedvanligt stor betydelse. Långtidsutredningen har hänvisat till att det krävs produktivitetsfrämjande konkurrens. Vi har för närvarande ganska lite av detta i Sverige på dessa områden. Det enda sättet att få veta om det är bra eller mindre bra är att pröva. Jag beklagar att finansutskottets majoritet är så motvillig till att pröva något nytt. Finansutskottets majoritet kan faktiskt inte skilja mellan fördelningspolitiska motiv för finansieringen av vissa sociala tjänster och en konkurrensfrämjande enskild produktion av samma tjänster. Det tycker jag är litet beklagligt. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 1. Vikten av att ha enhetliga redovisningsprinciper när man jämför t.ex. kommunal egenregiproduktion med enskilda anbud på den öppna marknaden tas också upp. Vi vet sedan gammalt att det föreligger mycket stora problem att få en sådan rättvisande redovisning. Från folkpartiet och 163 moderaterna har vi markerat att det är viktigt att uppge vilka redovisningsmetoder som används och att de blir så allsidiga som möjligt. Framför allt finns det stora svårigheter beträffande redovisningen av kapitalkostnaderna, vilket alla som varit kommunalt verksamma känner till väl. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare utan ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 i betänkande 25.
Herr talman! Den offentliga upphandlingen har naturligtvis stor betydelse som styrmedel för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Från centerpartiets sida har vi noterat att den centrala upphandlingen haft negativ betydelse ur regionalpolitisk synpunkt, såsom koncentrationspolitiken har utvecklats. Vi vill ha en översyn av den offentliga upphandlingen mot bakgrund av den koncentrationspolitik som har bedrivits. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 4 i finansutskottets betänkande 25.
Herr talman! Vid det här riksmötet har vi haft en stor debatt om dessa frågor. Det var i anslutning till det första betänkandet från finansutskottet. Våra uppfattningar har inte förändrats så mycket på det halvår som gått sedan dess. Jag kan dock med tillfredsställelse notera att antalet reservationer har minskat och att det inte längre finns någon gemensam borgerlig trepartireservation, vilket det fanns vid det förra tillfället. I reservation 1 tas mycket svepande upp frågor om avskaffande av monopol, att lönsamma statliga bolag skall säljas ut osv. Anne Wibble var inne litet grand på de här frågorna och menade att utskottsmajoriteten blandar ihop fördelningspolitik och konkurrens. Men vi tycker att när det gäller vissa grundläggande behov för människorna, som vård, omsorg och utbildning, är det viktigt att det är i första hand medborgarnas behov som får styra, utan hänsyn till vars och ens individuella ekonomiska resurser. Med detta yrkar jag avslag på reservation 1. I reservation 2 vill moderaterna ensamma att, som Filip Fridolfsson sade, den kommunala upphandlingen skall regleras i lag. Det tycker vi andra är ett intrång i den kommunala självstyrelsen. Jag yrkar alltså avslag på reservation 2. Att ha enhetlig redovisning ute i kommunerna av egenregiverksamheten är i och för sig ingen kontroversiell fråga. Det har också arbetats fram en rekommendation av de båda kommunförbunden med förslag om hur man ute i kommunerna enhetligt skall kunna redovisa kommunernas verksamhet. Den bör innebära en god förutsättning för en enhetlig redovisning av egenregiverksamheten, utan att vi på något sätt ger kommunerna pekpinnar om detta. Jag yrkar alltså avslag på reservation 3. Slutligen vill jag kommentera den reservation från centerpartiet som Agne Hansson tog upp och som gäller användning av den offentliga upphandlingen som styrmedel i arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Om man skall frångå principen om affärsmässighet när det gäller upphandlingsärendena, är det enligt vår mening fråga om politiska beslut och inte om beslut som skall fattas av de statliga myndigheterna. Med detta yrkar jag avslag på reservation 4. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 25 på alla punkter.

Herr talman! Med den takt vi hållit här i kväll riskerar vi att bli färdiga med debatterna någon gång på onsdag. Jag avser därför att i detta ärende ta den tidi anspråk som jag hade tänkt. Dessutom är detta finansärende till skillnad från de båda föregående faktiskt nytt, och det kan därför vara förtjänt av en liten utläggning. Bakgrunden till den motion som föranlett finansutskottets betänkande 31 är att jag vid försvarshögskolans chefskurs förra sommaren tillsammans med statssekreteraren för budgetfrågor i finansdepartementet och en chef för en storbank fick i uppgift att föreslå åtgärder för ett tänkt läge, där Sverige sedan några veckors tid till följd av yttre oro genomfört allmän mobilisering under avspärrning. Vi fann då att de möjligheter staten har att ingripa i framför allt kreditpolitiskt syfte är helt otillräckliga. Förutsättningarna skiljer sig starkt från vad som gällde under andra världskriget. Då gick det aldrig så långt som till allmän mobilisering, och varutillförseln, som till en början var utsatt för svåra störningar, förbättrades efter hand. Men framför allt har det skett stora förändringar i medborgarnas likviditet. Enligt gällande planer skall inkallad personal ges ersättning motsvarande deras sjukpenning. Motivet är att de inte skall hamna i ett sämre läge än de som kvarstår i sina gamla jobb. Det betyder att de i allmänhet undgår nämnvärt inkomstbortfall. Därtill kommer att medborgarnas banktillgodohavanden är mycket större i dag än för 40 år sedan. Hushållen kan beräknas ha ca 270 miljarder kronor omedelbart tillgängliga på bankkonton. Dessutom förfogar de i mycket stor utsträckning över outnyttjade krediter, t.ex. utrymme på checkräkningar och överskjutande kreditkapacitet hos olika kontokort. Kombinationen av avspärrning och stora omställningar i den inhemska ekonomin måste leda till stor knapphet på sådana varor och tjänster som är föremål för konsumenternas efterfrågan. När mot i stort sett oförändrade inkomster svarar en starkt minskad mängd nyttigheter, blir följden snabb prisstegring. Erfarenhetsmässigt hjälper det inte med ransoneringar och priskontroll. Man hamnar lätt i galopperande inflation. En strikt valutakontroll kan i ett sådant läge visserligen styra användningen av utländska betalningsmedel till inköp av för rikets försvar nödvändiga förnödenheter, men den kan inte skapa balans i den inhemska ekonomin. De instrument som återfinns i lagen om kreditpolitiska medel lär inte heller förslå långt. Ett skuldmoratorium, som under andra världskriget, tar sikte på fel problem. Numera är det nämligen räntebetalningarna och inte amorteringarna som är mest betungande. Dessutom är betalningsförmågan i allmänhet inte för liten utan, åtminstone från samhällsekonomisk synpunkt, snarast för stor. Det är nästan så att man tvingas sätta frågetecken för, om det i vår utvecklade ekonomi över huvud taget är möjligt att i ett spänt läge beordra allmän mobilisering. Tyvärr kan detta av yttre omständigheter ändå bli nödvändigt. Men det krävs då att tänkbara uppkommande problem noggrant har analyserats i förväg och att tillfredsställande beredskap har skapats bl.a. på lagstiftningsområdet. Det kan bl.a. visa sig ofrånkomligt att tills vidare frysa medborgarnas tillgångar på olika bankkonton och att spärra beviljade men ännu ej utnyttjade krediter. Vidare kan det bli nödvändigt att påbjuda något så drastiskt som ett temporärt tvångssparande på löpande inkomster. Den kreditpolitiska lagstiftningen och valutaregleringen har karaktären av beredskapslagar. Men paradoxalt nog tar de närmast sikte på situationer där krisen inte är så allvarlig som i händelse av krig eller krigsfara. Om Sverige däremot skulle hamna i en situation av avspärrning och mobilisering, då räcker beredskapslagarna inte till. I sitt betänkande hänvisar finansutskottets majoritet till riksbankens planeringsansvar inom totalförsvarets ram. Men som utskottet påpekar avser denna planering främst försörjning med betalningsmedel under krig. Problemet är som sagt inte i första hand att betalningsmedlen inte räcker till utan att de blir för många. Utskottet hänvisar vidare till den föreskrift i regeringsformen som ger regeringen möjlighet att i krig eller under likartade förhållanden meddela föreskrifter i fall där detta normalt skall ske genom lag. Detta är nog gott och väl, om man bara har tänkt igenom vad som bör föreskrivas. Men av allt att döma är så inte fallet. Det är därför vi moderater begär en genomgång av detta problemområde, så att regeringen kan återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning, som verkligen gör skäl för namnet beredskapslag, dvs. tar sikte på de, förhållanden som råder när Sverige befinner sig i ett beredskapstillstånd till följd av krig eller avspärrning. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen till finansutskottets betänkande 31.
Herr talman! Som Lars Tobisson sade anser utskottsmajoriteten att regeringen har befogenheter att utan att riksdagen antar en särskild lag vidta de åtgärder som Lars Tobisson här har tagit upp. I och för sig kan man, som Lars Tobisson gjorde, säga att man inte riktigt ordentligt har tänkt igenom vilka åtgärder som bör vidtas. Det är emellertid mycket svårt att redan i Prot. 1986/87:133 fredstid ordentligt tänka igenom allt vad som kan hända i sådana situationer 1 juni 1987 som uppstår vid krig eller krigsfara. Vi i utskottsmajoriteten anser att det viktiga är att slå fast att regeringen har dessa befogenheter. Därmed menar vi att någon särskild lagstiftning inte behövs. Med det sagda yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets SE hemställan.